Fru talman! Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande har jag lärt mig att vi ska yrka bifall till så få som möjligt. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1. Nu står jag här igen och ska diskutera studiemedel och studiestödssystemet. Jag har gjort det ett antal gånger nu. Då vill jag börja med att säga att det allmänna studiestödet byggdes upp just för att ge alla en möjlighet att gå vidare och utbilda sig, oavsett klass och oavsett bakgrund. Studiemedlet ges till folk som vill läsa på komvux, yrkeshögskola, folkhögskola, högskola, universitet och några andra former av utbildning. Vi har i dag ungefär en halv miljon studenter som är beroende av studiemedelssystemet. Vi ska verkligen värna om det. Huvudprincipen för det svenska studiemedelssystemet är att det ska ges för att garantera studier under en viss tid. Vi socialdemokrater vill ge fler människor möjlighet till utbildning och möjlighet till livslångt lärande. Steget för att påbörja en utbildning är olika stort, framför allt för att påbörja en utbildning och ta studielån, beroende på bakgrund och förutsättningar hemma. Kommer man från lite knaprare förhållanden tycker man att det är lite jobbigare att just ta studielånet. Tyvärr märker vi här att det fortfarande spelar ganska stor roll vilken samhällsklass du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har. Därför är det viktigt att vi har ett generöst och flexibelt studiestödssystem och att studiestödssystemet har en central roll för att bryta just dessa mönster. Vår utgångspunkt är att alla ska ha klarat sina studier enbart med hjälp av studiemedel. Det innebär inte att vi säger nej till arbete vid sidan av. Det är otroligt viktigt att de studenter som kan och vill kan arbeta vid sidan av och på så sätt få en arbetslivsanknytning. Men vi får absolut inte hamna i det läget att vi tar det för givet att våra studenter ska syssla med arbete och inte koncentrera sig på sina studier. Vad vill jag då säga? Jag får här också tala om att det inte är alla studenter som kan eller har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Vi har sådana som har långa dagar i skolan, vilket gör att det är omöjligt för dem. Vi har studenter med funktionshinder. Vi har studenter som av privata skäl, det kan vara barn och så vidare, inte klarar av någonting annat än just studier. Och studier för mig är en heltidssysselsättning. Just studenter med barn ökar faktiskt. Deras situation är ju lite speciell, för de är lite extra utsatta. Därför är det otroligt viktigt för oss att vi håller koll på deras situation och deras pressade ekonomi. Än en gång: högskolestudier är en heltidssysselsättning. Det förutsätter att vi har dels en rimlig studiemedelsnivå, dels också en rimlig social trygghet som gör att studenter inte behöver oroa sig för att bli sjuka eller för delen inte behöver akta sig för att bli föräldrar. Med generella och förutsägbara system skapas en trygghet som väcker människors vilja att ta steget till att påbörja studier samt fullfölja dem. Här finns ett litet problem. Jag har lyft fram det flera gånger tidigare. De senaste åren, sedan jag kom in i riksdagen, har man visserligen höjt studiemedelsnivån, men man har framför allt från Moderaternas och borgerlighetens sida höjt studielånet. Det där är inte bra av flera olika anledningar. En anledning är att de som drabbas av detta är de som redan tidigare var rädda för att just ta studielån. Det handlar om folk som kommer från knapra förhållanden, men framför allt till exempel kvinnor som jobbar inom offentlig sektor - dålig utbildningspremie och dåliga löner. Det här får jag hintat när jag är ute på högskolor och pratar med studenter. Jag vet inte riktigt vad det är för signal man vill sända, men en signal som kan uppfattas från våra studenter är att de tycker att regeringen säger: Det där med studier är inte viktigt, därför kan vi lika gärna skrämma bort några genom att höja lånebiten eller privatisera studierna och CSN. Det är otroligt viktigt med studier, men ni får klara er själva. Samhället kan inte finnas där. Därför höjer vi bara lånedelen. Signaleffekten är otroligt viktig i det här fallet. Jag tycker - och jag har sagt det tidigare - att de borgerliga sviker den gamla principen om att höja både studiebidrag och studielån. De två senaste gångerna har man i stort sett bara höjt studielånet. Det här kommer som sagt att slå mot de allra svagaste. Man sänder helt fel signaler. Med tanke på de krafter som finns inom borgerligheten - man kan se det i vissa motioner, och det har varit så tidigare också - är det fler och fler som gärna vill avskaffa CSN, lägga ut detta på banker eller annat. Det är inte hållningen just nu, men det har varit på tapeten. Jag hoppas att vi inte kommer dit, för jag tror att det vore väldigt olyckligt för oss. Än så länge tror jag att vi är överens, men jag ser ju tendensen när lånen ökar att vi kanske hamnar där. Det hoppas jag verkligen inte. Fru talman! Jag vet inte heller hur det är för alla er andra. Jag har i alla fall inte stött på någon som har valt vilka föräldrar den ska födas av, vilket land den ska födas i, vilken hudfärg den ska ha eller vilka ekonomiska muskler föräldrarna ska ha, utan man får, som jag brukar säga, gilla läget och vara glad över att man kom till livet. Därför är det oerhört viktigt för oss - jag säger det igen - att det förs en politik som ger alla en chans att utvecklas och lyckas nå sin fulla potential. Jag hade förmånen att mina föräldrar flyttade till Sverige. Studiemedelssystemet, som är unikt för Sverige, fanns här. Det gjorde att jag som en av de första - om inte den första - i vår släkt kunde ta mig vidare, och helt plötsligt står jag i Sveriges riksdag. Det var studiemedelssystemet som gav mig den förutsättningen. Därför är jag stolt över systemet, och jag blir rädd när jag ser tendenser till att vilja göra förändringar. Studiemedelssystemet är även viktigt - inte bara för den enskilde - om Sverige vill upprätthålla ambitionen att vara en kunskapsnation. Då måste fler få möjlighet att bilda sig, utbilda sig och vidareutbilda sig, skaffa nya erfarenheter och kunskaper. Med en bildad befolkning står Sverige starkt i konkurrensen med andra länder. Allt fler jobb i dag kräver en högskoleexamen. Vi ser att allt färre jobb finns för dem som inte fått ta del av någon utbildning utöver grundskolan. Fru talman! Jag ska avsluta med en sista sak. Nu sker ett viktigt arbete hos oss att se över och förändra socialförsäkringssystemet. Det är viktigt att uppmärksamma studentens situation i det arbetet. Redan nu vill jag peka på två viktiga områden. Det ena är karensdagarna för studenter, och det andra är möjligheten till deltidssjukskrivning. Kort och gott kan jag säga att studenter har rätt till samma trygghet som våra arbetstagare, framför allt med tanke på att vi kräver mycket av dem och de är en förutsättning för att Sverige ska fortleva som nation och utvecklas.

Fru talman! Sveriges högskolor och universitet ska präglas av kvalitet, mångfald och tillgänglighet. Ett samhälle i ständig utveckling behöver en väl fungerande högre utbildning. Jag tror att vi är överens om detta. En av de viktigaste åtgärderna för att garantera en öppen och tillgänglig högskola är att möjliggöra för alla, oavsett bakgrund, att studera på bra villkor. En breddad rekrytering till högre utbildning är prioriterat för Miljöpartiet. I ljuset av detta blir studiestödet en viktig fråga för oss i riksdagen. Miljöpartiet har i debatterna visat större ambitioner än regeringen vad gäller studiemedlet. För att göra det möjligt för fler att studera på heltid och för att skapa en mer rimlig försörjning för studenter föreslog Miljöpartiet i höstas att studiemedlet ska öka med 300 kronor genom en höjning av bidragsdelen från i år. Utöver detta föreslog vi förbättringar för studenter med barn. Regeringen valde, vilket även Adnan Dibrani nämnde tidigare, att göra på ett annat sätt, nämligen att öka skulden för studenterna, det vill säga höja endast lånedelen i studiemedlet. Det är sant att vi i Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen i fråga om studiemedlet. Men det behöver ändå förbättras. Trots detta är det för många studenter svårt att leva på studiemedlet, och svenska studenter tillhör de mest skuldsatta när de tar sin examen. Det framkom nyligen i en internationell studie att de svenska studenterna är bland de mest skuldsatta i världen. Därför behöver bidragsdelen i studiemedlet öka. På så sätt kan lånedelen minskas. Studiemedlet är också ett viktigt verktyg för att få fler unga vuxna att läsa in gymnasiekompetens inom vuxenutbildningen eller vidareutbilda sig inom ramen för yrkeshögskolan. Också på dessa områden har Miljöpartiet visat på större ambitioner än regeringen. För dem som vill läsa om detta hänvisar jag till budgetpropositionen och vår höstbudget. Fru talman! Studiemedelssystemet ska vara ett effektivt och sammanhållet system som ska vara enkelt och överblickbart för den enskilde. Det är av central betydelse att systemet upplevs som legitimt och ger alla människor, oavsett ekonomisk bakgrund, möjligheter och förutsättningar till högre utbildning. Studiemedelssystemet ska dessutom vara samhällsekonomiskt hållbart över tid och ha en hög rättssäkerhet. Dagens system är emellertid otidsenligt och styr i allt högre grad hur universiteten och högskolorna själva utformar sina utbildningar. I stället för att kurser och program planeras med hänsyn till hur de specifika kunskaperna bäst utvecklas planeras en del utbildningar efter CSN:s regler om antal studieveckor. Vi menar att det bör vara pedagogiska hänsyn som formar utbildningarna, inte studiemedelssystemets utformning. Möjligheterna till ett flexibelt uttag av studiemedel på individnivå bör därför utredas. När det finns ett tak för hur mycket studiemedel en enskild student kan få bör det inte vara nödvändigt att styra vilka veckor på året utbetalning sker eller hur studenten fördelar studiemedlet över året. Ett mer flexibelt studiemedelssystem bör därför tas fram i samråd med lärosätena och i en reell dialog med studentorganisationerna. Allianspartierna menar att tillräckliga insatser gjorts för att göra studiemedlet mer flexibelt. Men det gäller bara vissa studenter, på vissa utbildningar och på vissa lärosäten. Vi menar att ett effektivt, flexibelt och välfungerande studiemedelssystem ska gälla alla studenter, på alla utbildningar och på alla lärosäten. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Innan bytet på talmansstolen hade vi en diskussion om gymnasieskolan. Vi hade en debatt om att vara överens om problembilder och problemlösningar. Vi kanske också var överens om målen. Det är svårt att inte börja i den ändan när man har lyssnat på de två första talarna i den här debatten. Mycket av det som både Adnan Dibrani och Jabar Amin har varit inne på om vikten av studiestöd, att det ska vara generöst och tillgängligt för alla, håller jag med om - till punkt och pricka. Det kan låta tråkigt i en politisk debatt. Det blir ingen stuns i debatten om vi är överens i allt. Men det är vi faktiskt! Det är bra att det också finns frågor där vi kan ha en samsyn, åtminstone om målen. Studiestödet är verkligen en sådan fråga. Det är inte så konstigt. Jag kan använda andra ord för att säga vad de båda föregående talarna har sagt. Om vi vill ha ett samhälle där det finns möjligheter för individer att förverkliga sina liv, att välja utbildning, att gå vidare i livet, måste vi ge den ekonomiska möjligheten. Det gör vi i Sverige. Dessutom är det bra för hela vårt land eftersom vi inte är så många. Ska vi lyckas i en globaliserad värld med tuff konkurrens måste vi se till att alla som vill utbilda sig och vara med och bygga landet får möjlighet att göra det. Det är precis det som är poängen. Det är alltid fascinerande med diskussionen i ett ämne som detta, där man är så pass överens om utgångspunkterna och så överens om att det ska vara generöst. Debatten blir väldigt märklig. Det blir någon sorts diskussion om vem som kan vara mest generös. Jag kunde inte låta bli att fastna lite grann i Adnan Dibranis formulering när han kritiserade det sätt som studiemedelshöjningen hade skett på. Om jag uppfattade det rätt var formuleringen så här: De som "drabbades" av borgerlighetens studiemedelshöjning var olika grupper. Herr talman! Smaka på den formuleringen: Den som "drabbades" av höjningen. Jag kan ha respekt för att vi diskuterar hur stor låneandelen ska vara och hur stor bidragsandelen ska vara. Men faktum är att vi har lyckats med detta som har varit viktigt, nämligen att fortsätta att förbättra villkoren för studenter, bland annat genom två viktiga höjningar av studiemedlet. Det har dessutom gett effekter, om vi tittar på vad som har hänt. Det är inte bara det att vi är generösa om vi jämför med andra länder. När vi har haft den här debatten tidigare där jag har varit med har företrädare för oppositionen sagt: Det spelar väl ingen roll att vi är mest generösa i världen - man ska ju klara sig här i Sverige. Det kan jag ha förståelse för. Jag kan tycka att det är en viktig poäng som oppositionen ibland har framfört. Det är ju en klen tröst att säga till någon som har svårt att få ihop pengarna till hyra, till mat och till studentlitteratur att det åtminstone är ett mer generöst system än på alla andra platser på jorden. Det hjälper inte den personen. Men det är en viktig poäng att också berätta hur det ser ut jämfört med andra länder. Det viktiga är då: Vad har hänt i Sverige? Titta på många av de utvärderingar som sker! En av de ganska intressanta punkterna var det som kom fram 2010 när man konstaterade i utvärderingen att studiemedlets köpkraft i Sverige inte har varit så hög sedan det studiemedelssystem som vi har infördes. Studiemedlen har aldrig haft så hög köpkraft. Vad gjorde vi efter det? Ja, då höjde vi en gång till. Och om man tittar i den senaste utvärderingen från CSN ser man att andelen studenter som upplever att studiemedlet täcker alla omkostnader aldrig har varit så hög som den är nu. Det är absolut ingen majoritet som tycker det - jag har full respekt för att det inte är så enkelt. Men det går ändå i rätt riktning. Herr talman! Det blir spännande. Det är vissa tidningsartiklar som alltid återkommer. Just nu är det Eurovision, som alltid i maj. Nästa månad är det vädret i midsommar. Framåt augusti brukar alltid artikeln om att det inte går att leva på studiemedlet komma. Vi är överens om mycket, men det är tack vare den här regeringens åtgärder som det numera inte är lika många sådana artiklar. Det är lättare att leva på studiemedlet i dag. Även om vi är överens om mycket är det viktigt att poängtera att det självklart finns frågor som vi kan diskutera framåt. En av dem var den som Adnan Dibrani lyfte om hur fördelningen mellan lån och bidrag exakt ska se ut. En annan fråga som man naturligtvis kan diskutera är hur administrationen av studiestödssystemet ska se ut. Senast hade vi inga bärande skäl att göra någon förändring på CSN. Vi vet också att det finns länder där man låter banker göra det men med en statlig garanti. Det kanske inte är aktuellt nu, men vi måste fortsätta att föra diskussionerna. Låt oss ta vara på de ganska få debatter där vi är överens om målsättningarna! Sedan kan jag förstå om det känns jobbigt för vänstersidan, som i alla år har pratat om att vi ska vara mest generösa, att nu se sig bli omkörda av en borgerlig regering i generositeten till studenter. Men icke desto mindre gör det mig extra stolt att kunna yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! Jag måste ärligt erkänna att jag inte kommer ihåg exakt hur jag formulerade mig, med tanke på det teknikstrul och annat som var. Men om jag nu sade det Oskar Öholm säger att jag sade får jag tala om än en gång att det är jättebra att studiemedlet har höjts men att det är olyckligt att man enbart har höjt lånedelen. Första gången var 90 procent lånedel och 10 procent bidragsdel, och nu senast är 100 procent lånedel. Jag tycker att det sänder helt fel signal till våra studenter. Vilka är det då som drabbas? Man kan ju fundera över vad "drabbas" innebär. Men jag kan säga så här. Redan tidigare var det folk som funderade: Vågar jag ta studielån? Vill jag hamna i en studiefälla? Kommer det här att löna sig? Hur kommer min familj att drabbas av att jag får en ökad lånedel? Vilka signaler sänder vi till dem? Just de signalerna är otroligt viktiga. Jag skulle kunna fråga: Hur långt vill vi gå? Är det 80-20 eller 90-10 framöver? Med er retorik skulle man kunna ge studenterna 20 000 i månaden. Späd på lånet! Det spelar ju ingen roll - du kommer inte att få tillbaka de pengarna. Men vilken signal sänder vi?
Herr talman! Om man tittar på hur det såg ut tidigare fanns det en viktig poäng i detta, att studiemedlet hade urholkats under ett stort antal år. Man såg att det var problematiskt att kunna klara sig, särskilt om man, som Adnan Dibrani och andra har påpekat, inte skulle behöva jobba extra. Sedan tycker jag att det är bra att man gör det, för det ger andra positiva effekter. Man blir lättare anställbar och så vidare. Då var vår utgångspunkt självfallet att det akuta problemet var att studenter måste kunna få sin ekonomi att gå ihop. Vi ska också komma ihåg under vilken tid vi gjorde de här förändringarna. Vi gjort dem mitt under en lågkonjunktur, mitt under en finanskris, mitt under en tid när nästan vartenda annat land diskuterade vilka skatter som ska höjas och vilka bidrag som ska sänkas. Många länder diskuterade: Ska vi nu höja avgifterna för att man över huvud taget ska kunna studera i högre utbildning? Så såg det ut i många av våra grannländer. Vi behövde inte gå den vägen, utan vi kunde tvärtom hamna i en situation där totalbeloppet ökade och det blev mer pengar till studenter. Sedan kan jag hålla med om att när man fortsätter att utveckla det här framåt, när vi utvärderar det, är det självklart att man måste hänga med i både låne och bidragsdelen. Men man ska inte måla upp en situation att det bara är lånet, utan det finns en bidragsdel i detta också som är viktig. Självfallet är det så. Å andra sidan är det rätt intressant att ställa frågan, om jag inte kan ge ett exakt svar. Jag tror att man måste kunna bedöma det givet hur ekonomin ser ut. Är Adnan Dibrani beredd att ge ett exakt svar på hur hög bidragsdelen ska vara? Är det full finansiering i det redan nu i Socialdemokraternas budget?
Herr talman! Jag vill först säga så här: När det gäller ekonomin ska ni börja med att tacka regeringen före er och Göran Persson. När vi till exempel införde överskottsmål och annat var det överbeskattning av befolkningen. Visst, ni har skött det jättebra. Borg har många gånger beskyllts för att vara lite sosse i sitt tankesätt när det gäller ekonomin, och det kan man väl tacka gudarna för - det hade kunnat gå käpprätt åt ett annat håll. Men nu klarade vi oss, med tanke på att vi hade ganska solid ekonomi. För att återgå till den fråga vi håller på med: Jag vet inte om Oskar Öholm och Moderaterna är nöjda och stolta över det system som finns och det sätt som systemet fungerar på. Jag glömde att säga i min förra replik att du tog upp att vi aldrig har haft så många studenter som känner att deras levnadsomkostnader täcks. Klockrent! Det är jag också otroligt glad över! Men jag är absolut inte nöjd! De är ju inte ens 30 procent. 70 procent tycker fortfarande att det är otroligt svårt. Det måste man våga lyfta fram. Är Oskar Öholm nöjd i det fallet? Eller kommer det att ske någonting framöver när det gäller den biten? Kan vi förutsätta att det kommer att bli ännu fler höjningar av bara lånedelen, eller kan studenterna kanske få något slags bidragshöjning? Jag kan berätta om en student jag träffade som sade så här till mig: Tycker du att studier är viktiga? Ja, svarade jag. Då sade han: Varför är det så att jag får mer i socialbidrag än vad jag får i studiebidrag? Det var lite att blanda äpplen och päron, men jag förstod tankesättet. Han ville visa för mig: Vad är det för signal du skickar till mig när du enbart höjer lånedelen, än en gång, men inte bidragsdelen? Är studier viktiga? Ja eller nej!
Herr talman! Studier är inte bara viktiga utan helt avgörande för den som går sin utbildning, får sin examen och får mycket mer spännande arbetsuppgifter än man kanske hade kunnat få annars, och dessutom bidrar de till att hela vårt land blir bättre. Det är fantastiskt bra. Men låt oss då diskutera signaler, som Adnan Dibrani vill, och den signal som vi ville sända i ett läge där det var problematiskt. Man kan inte satsa på allt. Man har inte möjligheter att nå upp till allt man vill göra. Sedan tror jag inte att 100 procent i bidrag skulle vara lösningen heller. Jag tycker att om man utbildar sig till ett yrke eller får en utbildning som också leder till fantastiska karriärmöjligheter och i väldigt många fall högre lön, då är det rimligt att det är en investering från samhällets sida men också en investering som man gör själv. Om man dessutom, som i vårt fall, driver en politik där det blir mer lönsamt att arbeta och man får behålla lite mer av de pengarna, då är det inget gigantiskt problem att det är 30 kronor mer i lån än i bidrag. Man måste hålla ordning på storheterna, vad det handlar om. Icke desto mindre ska vi fortsätta diskutera detta. Jag tycker inte att vi ska gå mot ett system med hundraprocentig lånefinansiering, och det tror jag inte att någon annan tycker. Det vi lyckades med var att vända den situation som vi tog över, med ett studiestöd som hade blivit alltmer urholkat. Vi lyckades vända den situationen. Vi har ökat totalbeloppet. Det är fler personer som upplever att de klarar sig på det. Sedan har vi fortsatt höga ambitioner framöver, och det hoppas jag att även Socialdemokraterna och andra vill fortsätta att arbeta med.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Det är 26 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. När vi hade debatten i december 2011 redogjorde jag för regeringens satsningar på studiestöd vad gäller budgetåret 2012. Där kunde vi konstatera att regeringen avsatte sammanlagt 22 miljarder kronor till de sju anslagsområdena inom utgiftsområde 15, och riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag. Herr talman! Jag vill lite grann beröra motioner som rör fribeloppet, som har varit uppe till diskussion här tidigare. Det är viktigt i studiestödssystemet att det finns en möjlighet att också ha en inkomst vid sidan av lån. Med de beslut som är gjorda har fribeloppet höjts från 107 000 till 136 400 kronor per år, det vill säga det är den inkomst man kan ha utan att lånen minskar. Det är något som har efterlysts av många som studerar. Man vill ha möjligheten att också ha arbetsinkomster när man studerar. Det har varit viktigt att värna och utveckla det systemet. Vad gäller de reformer som är gjorda är det höjningarna av studielånet som har debatterats här. Det har skett i flera omgångar. Vi kan också konstatera att studiemedlets allmänna köpkraft år 2003 var betydligt mycket högre än någonsin tidigare. Det är viktigt att notera det. Därefter har vi ändå beslutat om ytterligare höjningar, och i dag uppgår studielånet till 9 663 kronor per månad. Med tanke på att Adnan Dibrani har varit inne och diskuterat frågorna kring lån kontra bidrag kan man konstatera att med Socialdemokraternas förslag hade studenterna haft mindre att röra sig med, eftersom de inte ville höja studielånet. Det är viktigt att notera. Det är betydligt många fler av studenterna som upplever att man har täckning för sina levnadsomkostnader. Det är ungefär 30 procent - ja, 28 procent enligt betänkandet - som anser att det helt och hållet täcker levnadsomkostnaderna, medan 60 procent anser att det täcker ungefär 75 procent. Här har det skett väldiga förbättringar sett till tidigare mätningar. Det har också skett andra reformer. Där har vi den diskussion som var kring de tekniska utbildningarna och studiemedelssystemet. Där gjordes en förändring kring att studiemedel bör kunna lämnas för 40 veckor under ett normalstudieår, trots att studier bedrivs under färre antal veckor. Det var en viktig förändring för dessa studenter. Det pågår också andra utredningar för att ytterligare förbättra systemet. Oskar Öholm har i debatten tagit upp att det är viktigt att se över och förbättra där man kan förbättra. Det är viktigt för Sverige att vi har ett bra system och att våra studenter har möjlighet att studera med hjälp av att de har en finansiering för det. En sådan utredning som jag vill nämna är den särskilda utredning som arbetar med att se över studiemedelssystemet för dem som studerar på grundläggande nivå. Där ska det komma en redovisning den 2 april 2013. Det handlar om att kartlägga den ekonomiska situationen för studerande på grundläggande nivå, att analysera studiemedelssystemets funktion för studerande på grundläggande nivå och att analysera frågan om återbetalning av lån och återkrav. Det är en utredning. En annan utredning som också pågår med en särskild utredare gäller att se över studiehjälpen vad gäller inackorderingstillägget, som det också finns motioner om. Där sägs det i utredningsdirektivet att det är viktigt att villkoren blir lika för elever i kommunala respektive fristående skolor. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013. En del av motionerna avstyrks på grund av att det pågår ett arbete med att se över frågeställningarna. Adnan Dibrani berörde att han kan bli bekymrad och oroad över vissa av ledamöternas enskilda motioner. Jag vill poängtera att det handlar om enskilda motioner. Ja, det kan man säga. Men det finns också S-märkta motioner, bland annat en motion där det talas om att kunna ha studielån hela sommaren även om man inte studerar. Då blir man lite nyfiken. Socialdemokraterna kommer sannolikt att ställa sig bakom att avslå den motionen. Men det förslaget skulle faktiska innebära att man skuldsätter sig betydligt mycket mer - utan att ens studera. Det är en enskild motion, och vi yrkar avslag på den, som det står i betänkandet, men man kan ändå få funderingar kring på vilket sätt det skulle gör studiemedelssystemet bättre. Det kanske Adnan Dibrani har någon kommentar till. Herr talman! Det är viktigt med studiestödet, och det är viktigt att studiestödet också fungerar så att det uppmuntrar alla oavsett bakgrund till studier. Bedömningen är också att det är rimligt att det finns en fördelning mellan bidrag och lån. De förslag som har kommit från regeringen de senaste åren, som riksdagen har ställt sig bakom, har också gjort studiemedelssystemet både mer generöst och flexibelt. Jag har påtalat att det pågår arbete för att ytterligare se över delar som kan vara viktiga att hitta åtgärder för. Konkreta åtgärder har vidtagits, och de har förbättrat villkoren för studerande. Men det är viktigt att följa utvecklingen och se till att om det finns ytterligare åtgärder som man behöver vidta får man återkomma längre fram, när vi också har ett utredningsförslag.

Herr talman! I eftermiddag har jag suttit i Skandiasalen och deltagit i mitt eget seminarium om visioner för den högre utbildningen. Elva talare har varit med och bidragit med sina tankar om hur den svenska högre utbildningen ska utvecklas. Ni som nu sitter och grämer er och tycker att även ni borde ha varit där kan jag lugna med att seminariet kommer att sändas i efterhand av Utbildningsradion. Det fanns väldigt mycket olika tankar och visioner för hur den svenska högre utbildningen ska utvecklas. Men alla har det gemensamt att de för att realiseras kräver - i alla fall enligt mitt och Centerpartiets sätt att se på den svenska högre utbildningen - ett fortsatt generöst studiemedelssystem. Ska Sverige fortsätta att vara ett öppet, innovativt och rikt land där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential, då krävs det en bra högre utbildning och ett väl utbyggt studiemedelssystem som är generöst och tillgängligt för alla. Vi kan konstatera, som många tidigare talare har gjort, att det på den här punkten finns en stor samstämmighet. Sverige är redan i dag ett bra land för dem som vill studera inom högre utbildning. Vi kan också konstatera - som kanske till och med jag har gjort tidigare under det här anförandet, inser jag - att det finns en stor politisk enighet. Det finns två konkreta förslag från oppositionen. Vi har en stor samsyn. Om man skalar bort retoriken och det bitvis höga tonläget finns det väldigt stor samsyn. De två konkreta förslag som finns handlar om att putsa på ytan, inte om några genomgripande förändringar. Jag kan bara konstatera att oppositionen på det stora hela är mycket nöjd med regeringens politik. När jag satt och skrev det här anförandet insåg jag att jag har sagt liknande saker i ett antal debatter sedan jag blev invald i riksdagen i valet 2010. Det här är faktiskt en av de mest förutsägbara debatter vi har här i kammaren. Vi säger ungefär samma sak varje år. Vi slår oss för bröstet och konstaterar att vi har lyckats höja studiemedlen trots finanskriser som har kommit och gått, medan oppositionen tycker att vi borde ha gjort mer. Så kontrar vi med att peka på att det faktiskt är bättre än någonsin för en svensk student. Sedan vi började mäta på det sätt vi gör i dag har studiemedlet aldrig gett mer. Man har aldrig fått mer för pengarna än nu. Förra året - trots att man kunde konstatera att man aldrig tidigare hade fått så mycket för studiemedlen - gick det från bra till bättre. Tillskottet på nära 500 kronor märktes tydligt i alla studenters plånböcker, och det var efterlängtat. Vår främsta utmaning är att inte göra som tidigare regeringar har gjort, alltså att gå från ett studiemedelssystem som har legat på en hyfsad nivå men inte klara av att hålla i och hålla ut. Man har inte följt med index, och studiemedlet har sakta men säkert urholkats. Detta har vi sett under tidigare regeringar. Vi har inte sett det under vår regering, och det är min förhoppning att vi inte kommer att se det under vår regering, för vi ser till att höja studiemedlet. Vi måste se till att vi inte sackar efter. En annan positiv förändring är att vi har höjt fribeloppet. Det finns många studenter som vill arbeta. Det finns många studenter som tycker att det är ett bra sätt att kombinera studier och arbete. De ska i normalfallet inte straffas för detta. Vi ska anpassa politiken och systemen så att det ska funka att jobba extra några timmar i veckan eller att jobba på somrarna utan att det går ut över vad man får från studiemedelssystemet. Där är vi för breda grupper. De allra flesta klarar sig nu inom det höjda fribeloppet, men jag och Centerpartiet anser att det kan finas anledning att ytterligare se över detta. Visionen bör vara att kanske till och med slopa fribeloppet, för det är inte ett problem att folk jobbar. Även om jag alltså kan konstatera att de stora grupperna av studenter har det bättre än på länge, kanske bättre än någonsin, finns det anledning att fortsätta utveckla det svenska studiemedelssystemet. Stora grupper har fortfarande en otillfredsställande situation. Det handlar om studenter med barn och om dem som vill börja studera mitt i livet och kanske vill gå från arbete till studier. Det kommer naturligtvis alltid att finnas tröskeleffekter. Om man går från heltidsjobb till att börja studera kommer det att vara ett ekonomiskt avbräck, och detta är förstås inte minst kännbart om man har barn. Det här måste vi antagligen se över och ta ytterligare steg för att fler grupper ska se det som en möjlighet att studera även om de har barn och befinner sig mitt i livet. Jag vill också efterlysa att vi hyfsar debatten lite. Jag tycker mig se en viss misstänksamhet - "förakt" är ett starkt ord - mot studielån från oppositionens sida. Studielån är ju fantastiskt bra. Det är något som man inte främst ska lyfta fram som en lånefälla eller liknande. Det första man ska säga är att studielånen kanske är de billigaste pengar man någonsin lånar. Det är ett subventionerat lån. Staten garanterar och ser till att du får det billigaste lån du troligtvis någonsin får. Detta, Adnan Dibrani, är inte något som man kan höja hur som helst utan att det kostar något - du nämnde att man skulle kunna höja lånedelen till 20 000 utan att det skulle kosta något. Det är klart att det kostar! Det är subventionerade lån. En subvention är en kostnad. Tyvärr betalas inte heller alla studielån tillbaka. Detta är alltså något som vi skattebetalare bidrar med till landets studenter. Studielån är något bra, och det ska vi se och uppmuntra. Avslutningsvis vill jag säga att det känns historiskt att få vara med i en regeringsallians som under vad som verkar bli en serie lågkonjunkturer ser till inte bara att studiemedelssystemet inte urholkas utan dessutom att studiemedlen höjs, så att studentbudgetarna går ihop. Man har aldrig fått så mycket för sitt studiemedel som nu. Detta har vi lyckats med trots konjunkturen - inte tack vare. Som jag nämnde finns det grupper av studenter som fortfarande inte har en så bra situation som de förtjänar. Det måste vi se och följa. Där måste vi återkomma med nya förslag, men på det stora hela får man vara väldigt nöjd med politiken på det här området.

Herr talman! Studenternas ekonomiska situation skulle jag, till skillnad från några andra talare här, vilja hävda har försämrats genom åren. Många studenter upplever att de ekonomiska villkoren går ut över studierna. Allt fler har blivit beroende av tillskott från föräldrar eller andra närstående, vilket förstärker den sociala snedrekryteringen och gör att talanger riskerar att gå förlorade. Under Oskar Öholms anförande skrev jag på Twitter om att Oskar tycker att studiemedelssystemet är väldigt bra och att Emil säger att det är bättre än någonsin. Därför frågade jag vad studenterna själva tyckte. Här är några svar som jag har hunnit få: It sucks. Luspank all the time, säger jag som är student. Jag håller inte med. Känns som att hyrorna ökar här i Uppsala i alla fall. Den skönmålande bilden att studiemedlen skulle vara fantastiskt bra just nu delas kanske inte av så jättemånga. Vänsterpartiet har under lång, lång tid varit drivande i frågan om att höja studiemedlen. Frågan har utretts, och för över fyra år sedan lämnade den studiesociala kommittén sitt betänkande som var mycket tydligt: Studiemedlen behövde höjas till 9 386 kronor och betalas ut per månad. Sedan betänkandet presenterades har studiemedlen höjts, dock inte till den nivå som föreslogs av kommittén. För första gången sedan studiemedelssystemet infördes skedde ett trendbrott. Lånedelen ökade nämligen för varje höjning som gjordes. Många kan säkert känna att det kvittar bara man kan få en bättre ekonomisk situation för stunden, men det säger egentligen bara någonting om den svåra ekonomiska situation man befinner sig i som student. När människor väljer att studera vidare är det en investering inte bara för den enskilda individen utan också för samhället i stort. Vi har också ambitionen att bredda rekryteringen till den högre utbildningen och vill ge fler möjligheten att studera vidare. Högeralliansens studiemedelssystem innebär alltså ännu en gång en växande studieskuld för studenterna. Studenterna får alltså själva betala högeralliansens vallöfte. För många studenter är studieskulden ett omfattande åtagande som de borgerliga nu vill öka på. Vi menar att det är fel att vältra över en allt större del av bördan för studiefinansieringen på den enskilde studenten. Rädsla för ökad skuldsättning kan, precis som tidigare talare sade, avskräcka studenter, framför allt från familjer utan tradition av högre utbildning. Vi vill förbättra studievillkoren och minska den ekonomiska stressen på studenterna. Vi har inga reservationer i det här betänkandet, men i vår budgetmotion föreslog vi en höjning av studiemedlen till 9 080 kronor för fyra veckors studier. I denna summa ingår även en höjning av studiebidraget till 3 130 kronor för fyra veckor, vilket motsvarar en ökning av bidragsdelen från 31,4 till 34,5 procent av totalbeloppet. Det högre bidraget vill vi samtidigt höja till 7 266 kronor för fyra veckor, vilket blir 80 procent av totalbeloppet. Under 2013 och 2014 vill vi dessutom successivt höja bidragsdelen till 37,7 procent. Herr talman! Apropå den studiesociala utredningen vill jag passa på att fråga regeringspartierna vad som hände med de förslag som det åtminstone då fanns parlamentarisk enighet om. Det har varit tunnsått på det här området. Vad hände till exempel med att se över åldersgränsen för bostadsbidrag? Det fanns ett förslag om att pröva det per kalenderhalvår i stället för helår. Vad hände med kommitténs förslag om att kunna vara deltidssjukskriven och plugga på deltid? Vi vet nu att det pågår en utredning. Något som man också tog upp i den studiesociala utredningen som ett led i att likställa studier med arbete var att stärka det sociala skyddsnätet för studenterna och låta studiemedlen vara sjukpenninggrundande. Det skulle innebära rätt till sjuk och föräldrapenning på högre nivå än dagens lägsta. Signalerna från den utredningen är inte så jättepositiva. Det är några områden där jag gärna skulle vilja se förslag och handling eftersom det fanns parlamentarisk enighet om dem.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

Vid en jämförelse mellan studenter i Sverige förr och nu eller mellan studenter i andra länder i dag och studenter i Sverige i dag finns det skillnader. Det finns skillnader i vad det kostar att leva som student. Det finns skillnader i livsmönster, tänk och attityder. Efter att ha gjort den jämförelsen vill jag slå fast att det inte är synd om studenterna i vårt land. All utbildning är kostnadsfri för studenterna. Alla partier har varit politiskt överens om att studenterna ska ha en så bra ekonomisk trygghet som möjligt så att man klarar sig utan att föräldrarna har sparat till högskolestudier sedan man föddes och utan att anhöriga ska betala för en. I dag finns det möjlighet. Med det belopp som man får efter den höjning med 498 kronor per studiemånad som Alliansen har gjort ligger studenterna över den nivå som människor får leva på när de får ekonomiskt bistånd. Att en del är lån kanske inte är så märkligt. Det är subventionerade lån. Att låna är väl något som man får göra både nu och då i livet för att man ska klara sin livssituation. Det kan till exempel gälla boendet. Det är inte något märkligt. Alla behöver ju inte låna. Därför vill vi gärna ta bort den gräns som gör att människor hindras att på sin så kallade fritid arbeta med lönearbete och komma närmare arbetsmarknaden och kunna göra andra saker för att påverka sin livsstil, sin livssituation och sitt vardagliga liv. Hittills har vi ändrat fribeloppet från 107 000 till 136 400 kronor. Jag hoppas att vi på sikt kan ta bort den gränsen. Våra studenter är fullt medvetna om vad som krävs för att nå målen. Det måste ju vara resultatet som är det viktiga. De ska ha rätt att leva sina liv och påverka sin livssituation utan att bestraffas med att studiemedel dras in. Vi kan fundera lite över framtidsvisionerna för det här landet. Vi är politiskt eniga om att Sverige ska utvecklas som kunskapsnation. Hur ska man vara en kunskapsnation om man inte har en kunskapsintensiv arbetsmarknad? Det har vi. Vi vill att allt fler ska studera. Därför erbjuder vi i dag som nation en mångfald av riktigt goda utbildningar som är gångbara över hela världen på den globala arbetsmarknaden. Det är investeringar som vi alla gör med skattemedel. Varje student investerar tid och engagemang utöver pengar. Därför har de rätt att få en riktigt god utbildning. Kanske är kvaliteten på utbildningen en viktig premiss för att ännu fler studenter ska vilja studera. En annan fråga som har tagits upp här är att studenter ska kunna uppbära studiemedel om de behöver vara deltidssjukskrivna. CSN har varit tydlig med att man gärna ser en förändring. Frågan får beredas vidare. Vi kristdemokrater vill gärna gå längre för att öka tryggheten för studenter i det avseendet. I rapporten Studenters ekonomiska och sociala situation 2011 som CSN har skrivit ser vi ett trendbrott. Allt fler studenter säger att de tycker att studiemedlen räcker för att täcka levnadskostnaderna. Om man vill göra det bättre för studenter ska man kanske snarare se på andra variabler när det gäller livet som student, till exempel hur vi ska stärka skyddet för de allt fler studerande föräldrarna. Vi kanske också måste förlänga tiden för att man ska få sin grundutbildning och gå vidare på avancerad nivå. Det är något som vi i så fall får utreda. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är stolt över att Sverige är det land som kanske har de bästa villkoren för studenter när det gäller vad staten satsar. Det innebär inte att vi inte ska se på studenternas hela situation när vi tittar på om vi behöver göra mer. De förändringar som är gjorda kan vi vara stolta över. Vänsterpartiet har opponerat sig mot lånedelen men har ingen reservation. Jag kan inte heller i motionshögen hitta någon motion om att man vill ha det på annat sätt. Från Socialdemokraterna har jag inte heller sett någon motion om att man vill utöka studiemedlen. Det är intressant att veta vilka förslag som finns. Alliansen har ambitionen att i ett helhetsperspektiv se till studentens möjligheter att studera. I dagsläget är vi rätt nöjda med det vi har gjort, men vi vill fortsätta på många andra sätt.